Herr talman! Till Björn Hamilton vill jag först säga att det i dag inte finns något beslut om att medfinansieringen från en kommun eller en region ska vara på 25 %, utan det är en förhandling som man går in i. Björn Hamilton nämnde själv några exempel, som Citytunneln i Malmö. Jag kan lägga till det som kommunerna längs Botniabanan går in i när man nu satsar 700 miljoner kronor för det bygget och för att bygga resecentrum. Det är naturligtvis en förhandling. Skälet till att vi för vissa stora objekt har just det här delade ansvaret, ett ansvar som inte alls är delat på 50-50 utan där staten tar det absolut största ansvaret - har gjort det hittills och ska göra det i framtiden - är att en del av investeringarna har dubbla effekter. Om man tittar på investeringarna här i Stockholm ser man att här behövs också utbyggnad av den lokala och regionala kollektivtrafiken. Det är därför vi nu sitter i en förhandling via Banverket med de regionala aktörerna, för att få en del av en motfinansiering. Det är ingen tvekan om att också Citybanan är av nationellt intresse. Därför är det självklart att staten ska ta det absolut största ansvaret för att den byggs och kommer fram ganska snabbt. Nu räknar vi med att Banverket kommer till regeringen i vår med en tillåtlighetsprövning kring investeringarna här. Jag är angelägen om att det kan komma till stånd. Gunnar Andrén nämnde att det är trångt söder om staden. Eftersom jag själv är en av dem som ibland köar norr om staden vill jag säga att det är trångt att komma in i och komma ut ur Stockholm. Att det är trångt på spåren är inte bara en fråga för Stockholms stad eller Stockholms län, utan det är av nationellt intresse. Infrastrukturinvesteringar tar ibland otroligt lång tid när vi ska diskutera dem. Jag var ledamot i riksdagens trafikutskott 1991-1993, när vi gick på guidad tur på Riddarholmen och tittade på var det tredje spåret skulle ligga. Här står vi nu fortfarande och diskuterar hur vi ska lösa trafikproblemen i Stockholm. Vi får väl vara överens om att det är oerhört angeläget. Infrastrukturen är också en viktig del av förutsättningarna för tillväxten.

Herr talman! 1853/54 års riksdag var väldigt framsynt när det gällde investeringar i tågtrafiken. Det är inte alla som har detta på näthinnan, men så var det. Man beslutade då att ta ordentliga lån för att göra de här investeringarna. Jag tycker att även den nuvarande regeringen borde fundera på hur vi får fart på infrastrukturinvesteringarna. Det är väldigt svårt - det inser jag också - att göra långsiktiga investeringar om man måste räkna av dem på ett enda år. Jag vill gärna rekommendera statsdepartementen att läsa 1853/54 års riksdagsprotokoll flitigare. Jag vill även säga igen till statsrådet: Gör gärna ytterligare utredningar om det här, men först behöver vi ett rejält beslut. Jag anknyter lite till 1958 års socialdemokratiska devis: Gärna medalj men först en rejäl pension. Man kan travestera detta och säga att vi nu behöver någonting i Stockholmsområdet av nationella skäl. Björn Hamilton tog upp trängselavgifter, som ligger lite i kanten av den här debatten. Jag menar: Är det någonstans man behöver ta ut trängselavgifter i dagens läge så är det på tunnelbanan. Där är det ibland jättetrångt, kan jag säga. Där skulle man kunna få in stora intäkter om man hade ett effektivt system, till exempel vid Tekniska högskolan, där olika banlinjer går samman. Jag tror för min del att den här frågan kommer att lösa sig om man först satsar på att bygga ut andra kommunikationer. Då kommer vi att få mycket lättnader på den sidan. Jag vill gärna mana den nuvarande regeringens företrädare i den här kammaren att se till att ta saker i rätt ordning. Då kanske vi slipper den onödiga omvägen, att ha trängselavgifter också på vägarna.

Herr talman! Det är självklart att vår huvudstad är och ska vara en tillväxtmotor för hela vårt land. Men tillväxten är inget nollsummespel. När jag som regionalpolitiskt ansvarig minister är ute i utsatta och regionalpolitiskt prioriterade områden är jag noga med att slå fast att det inte går bättre i Östersund, Sundsvall eller Piteå om det går sämre i Stockholm. Jag vill vara lika tydlig med att säga att det också är viktigt för Stockholm att det finns livskraft och utveckling på andra håll, att det går bra i Luleå, Kalmar och Göteborg. Tillväxten är inget nollsummespel, men självklart är vår huvudstad vår största motor för den nationella tillväxten. Här behöver göras investeringar i infrastrukturen vilket vi också ska göra. Men jag vill förtydliga mig eftersom Björn Hamilton blev orolig. Alternativ finansiering är inte alls bara avgifter. Det kan vara PPP, lån i Riksgälden, Europeiska investeringsbanken och väldigt mycket annat. Nej, det är inte bara avgifter.